Fru talman! I justitieutskottets betänkande nr 20 behandlas också min motion, nr 313, även den angående nybyggnad av polishus i Nässjö. Jag förmodar att man skall se utskottets skrivning i anledning av motionen som välvillig. Men 1982 förutsattes — precis som nu — att byggnadsarbetena sätts i gång snarast möjligt. ”Snarast möjligt” förefaller vara ett långt och också mycket osäkert tidsperspektiv och det även med en socialdemokratisk regering. Justitieminister Ove Rainer har i dag återigen sagt att detta är ett bygge som skall prioriteras. Det svaret har vi också fått vid uppvaktningar från Nässjö kommun. Det är att hoppas att ett nytt polishus i Nässjö verkligen blir ett bygge som prioriteras. Som redan sagts här har detta ärende varit aktuellt under många år. Lokalerna är i mycket dåligt skick. Det vet vi som bor på orten. Yrkesinspektionen har vid ett par tillfällen riktat allvarliga anmärkningar mot lokalerna. Jag kan peka på en del av de iakttagelser och konstateranden som yrkesinspektionen gjort. Såväl arbetslokaler och personalrum som lokaler för allmänheten är otillräckliga till antal och dessutom trånga. Omklädningsrum och dusch saknas. Åke Gustavsson talade om vattnet — jag kan tala om luften. Ventilationen är otillräcklig inom bl.a. arrestavdelningen, vilket medför olägenheter främst för kriminalvårdspersonalen på våningsplanet en trappa upp. Lokalerna har nämligen direktförbindelse med arrestavdelningen via ett särskilt trapphus. Arrestintaget i sin tur är beläget och utformat så, att det bedöms medföra påtagliga olycksfallsrisker för personal, bl.a. på grund av att intaget har en sjustegstrappa och att det avvisiteringsrum som denna trappa leder till är mycket trångt. Det är svårt att beskriva lokaler. De skall egentligen beses, om man skall kunna få en riktig uppfattning om hur de ser ut. Detta kan synas vara detaljer, men det handlar i alla fall om otillräckliga lokaler och en dålig arbetsmiljö. Jag ville gärna ge denna beskrivning, för att det skall framgå att en förändring av situationen i Nässjö är ytterst angelägen. I min motion har jag också angett sysselsättningspolitiska skäl för byggnation. Situationen på byggarbetsmarknaden i Nässjöområdet har inte förbättrats sedan motion skrevs, den har tvärtom blivit sämre. Antalet ärenden som behandlats på byggarbetsnämnden januari-mars samt byggnadskostnaderna är nu bara 65 96 av vad som fanns under fjolåret vid denna tid. Att byggnation av polishus i Nässjö kommer i gång är angeläget av arbetsmarknadsskäl, och det är angeläget också därför att polisen i Nässjö har ytterst dåliga lokaler till sitt förfogande. Handlingar finns färdiga för omedelbar byggstart. Tomt är inköpt och klar för byggnation. Fru talman! Med anledning av det anförda ber jag att få yrka bifall till motion nr 313.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1982/83:21 behandlas min motion nr 1748 angående åklagarstationeringen i Ulricehamn. I motionen hemställer jag om att riksdagen skall ge regeringen till känna att åklagarstationeringen bör behållas. Utskottet har inte velat föregripa regeringens ställningstagande, utan avstyrkt bifall till motionen. Riksåklagaren har beslutat att stationeringen i Ulricehamn skall upphöra med utgången av december månad 1982, men Ulricehamns kommun har anfört besvär, och ärendet är nu i regeringskansliet. Riksåklagarens skäl för indragning är att det skulle bli rationaliseringsvinster. Det torde nog bli ganska obetydliga besparingar, eftersom man i stället får andra kostnader när åklagare och kanslipersonal en dag i veckan skall åka från Borås till Ulricehamn. Antagligen blir det också fler resor för polisen. Viktigt är också att samarbetet mellan polisoch åklagarväsendet torde försämras om det blir en indragning. Det som mest oroar mig om vi får en indragning av åklagarstationeringen är att det i så fall skulle bli ytterligare ett steg mot en allt starkare centralisering. Vi har förut förlorat häradsrätten som en följd av ändrad domkretsindelning, och nu har jag erfarit att det finns planer på att dra in den lokala kronofogdemyndigheten. Sammanlagt betyder sådana här s.k. rationaliseringar — och denna synpunkt gäller inte bara min hemkommun, utan de små glesbygdskommunerna i allmänhet — att vi får sämre service i de små kommunerna och allt färre arbetstillfällen i offentlig förvaltning där vi redan förut har få. Detta går stick i stäv mot den riktning som de flesta av kommunernas förtroendevalda strävar efter: ett mer differentierat näringsliv med bl.a. fler tjänster i offentlig förvaltning. Fru talman! Jag har inget yrkande utan nöjer mig med att framföra de här synpunkterna i hopp om att de kommer att beaktas vid handläggningen i regeringskansliet.
Fru talman! I motionen 1209 av Ingemar Eliasson och mig har vi tagit upp polisens aktiva och positiva medverkan i det nordiska trafiksäkerhetsåret. Vi har också påpekat att nya uppgifter har lagts på trafikövervakande polispersonal fr.o.m. årsskiftet. Vi har i motionen framfört vår oro inför den neddragning som regeringen föreslår när det gäller trafikövervakningen ute på vägarna. Utskottet har i betänkandet erinrat om de riktlinjer vi fastställde i fjol för trafiksäkerhetsarbetet och noterat att Sverige detta år har ställt upp i den gemensamma nordiska aktiviteten för säkrare trafik. Utskottet säger också att polisen är en viktig del i basen för detta arbete. Efter de deklarationerna skulle man kunna tro att utskottet skulle vara berett att korrigera regeringsförslaget, men så harinte skett. Visserligen har utskottet erinrat om att det har skett en förbättring rent statistiskt under förra året — att dödsolyckorna har minskat med 5 96 och de svåra personskadorna med ett par procent. Detta balanseras delvis av att de lindriga personskadorna ökade i antal. Jag skulle vilja varna för att vi slår oss till ro med dessa uppgifter. Även om viinte har fått särskilt mycket statistik för innevarande år, är det som hitintills går att utläsa synnerligen alarmerande. Det handlar om en drastisk uppgång i antalet trafikolyckor. Det gäller det antal personer som var inblandade i trafikolyckor, framför allt dem som dödats eller svårt skadats. I januari månad förra året omkom 36 personer i trafiken. Samma månad i år var siffran 50. Svårt skadade var i januari förra året 218; den siffran har nästan fördubblats till 383. Dessutom har de lindrigt skadades antal ökat med nästan 100 till över 800 personer. Samma illavarslande tendens finns när det gäller barntrafikolyckorna. Nu kan naturligtvis inte alla olyckor avvärjas genom insatser från trafikövervakningen. Men jag vill gärna ta fasta på utskottets egen uppfattning att polisen fyller en viktig funktion när det gäller att främja trafiksäkerheten. Om man därtill ställer sig bakom utskottets deklaration att det är angeläget att polisens insatser för en tryggad säkerhet i trafiken även framdeles hålls på en hög nivå, blir man litet konfunderad när utskottet raderna strax efter i betänkandet tar så lätt på neddragningen av den trafikövervakande personalen. Om en aktiv trafikövervakning minskar olyckorna och antalet döda i trafiken, är ju risken uppenbar att vi genom en minskning av trafikövervakande insatser i betydande grad — som regeringen här föreslår — riskerar en ökning av antalet olyckor och antalet döda i trafiken. Till detta skall läggas att polisen fått nya och tunga uppgifter när det gäller de farliga landsvägstransporterna. Fru talman! Låt mig erkänna att det känns litet motsägelsefullt och onekligen som en logisk kullerbytta om vi, efter utskottets välvilliga deklaration om trafikövervakningens värde och efter den svenska regering ens — genom kommunikationsministern — tillkännagivande att den nu vill satsa på trafiksäkerhet just detta år, skulle acceptera risken att drabbas av allt fler och allt svårare olyckor. Det känns särskilt tungt det år som Sverige för de nordiska grannländerna förklarat sig berett att satsa extra mycket just i år på just trafiksäkerheten. Fru talman! Jag inser svårigheten — för att inte säga omöjligheten — att få kammaren att gå emot ett enigt utskottsförslag. Men låt mig anmäla att jag känner det uppfordrande att följa denna fråga, och jag kommer att i olika sammanhang aktualisera åtgärder som skulle kunna leda till en säkrare och tryggare trafik.

Fru talman! Moderata samlingspartiet har fogat tre reservationer till trafikutskottets betänkande nr 11. Reservation nr 1 gäller dens.k. tvåkronan, dvs. den avgift om förslagsvis 2 kr. per ton som skulle drabba fartyg som inte har förhöjd miljösäkerhet, främst oljetankrar som trafikerar Vänern, Göta älv, Mälaren och Stockholms skärgård. Enligt proposition 1980/81:119 föreslogs sjöfartsverket få i uppdrag att utarbeta regler för avgiftssystemets tillämpning. Propositionen föreslog vidare att avgiftssystemet skulle träda i kraft den 1 januari 1982. Med anledning av propositionen väcktes ett flertal motioner, som gick ut på att avgiftssystemets ikraftträdande skulle senareläggas, att avgiften skulle tillämpas restriktivt eller att propositionens förslag skulle avslås. Enligt trafikutskottets betänkande 1980/81:31 ansåg utskottet att avgiften skulle införas. Dock sade utskottet att avgiften inte skulle få medföra en snedvridning av konkurrensförhållandena mellan fartygsoch landtransporter. Dessutom föreslogs en senareläggning av ikraftträdandet till den 1 juli 1984. Detta blev även riksdagens beslut. För den mindre skeppsfarten är det Damoklessvärd som den särskilda farledsavgiften utgör ett stort bekymmer. Att inom en tidrymd av mindre än fem år byta tonnage är omöjligt i nuvarande sjöfartskonjunktur. Statistiken visar att oljeutsläpp till följd av grundstötningar med svenska tankfartyg med enkel botten omfattar mindre än 1 26 av alla utsläpp. Det kan alltså ifrågasättas om miljöeffekterna av avgiftssystemet är tillräckligt stora för att motivera de kostnader som vår kusttrafik skulle drabbas av. Det förhåller sig dock så, fru talman, att det på ett naturligt sätt sker en övergång till dubbelbottnade miljösäkrare fartyg. Det finns anledning förmoda att det inte dröjer många år, förrän tankertonnaget i sin helhet fyller de högre miljökraven. Vi anser emellertid att de små miljöfördelarna inte uppväger nackdelarna för sjöfartsnäringen och föreslår att riksdagen upphäver beslutet om en särskild farledsavgift. I reservation 2 begär vi moderater att regeringen låter utforma ett förslag till regler för ett avgiftssystem för isbrytarhjälp. Vi gör det från den principiella utgångspunkten att den näring som utnyttjar en tjänst som samhället tillhandahåller skall betala för detta. Vi finner vårt förslag helt logiskt. Sjöfartsnäringen finansierar redan nu större delen av sjöfartsverkets kostnader genom fyravgifter, farledsvaruavgifter och lotsavgifter. Principen är alltså knäsatt, men ett undantag har gjorts när det gäller isbrytningen. Vi moderater finner inte detta undantag motiverat. Reservation 13 avser stödet till svenska rederier. Problemen inom sjöfartsnäringen sammanhänger med näringslivets problem i övrigt och med den lågkonjunktur, som inte minst har drabbat sjöfarten. En anledning till problemen i svensk ekonomi är den bristande förmågan till strukturell anpassning. Olönsamma näringar har subventionerats och anpassningen till nya konkurrensförhållanden försvårats. Subventionerna har finansierats med skattemedel, vilket medfört att andra branscher blivit än mer skattetyngda. Så också sjöfarten. Vi moderater hävdar att en politik måste föras, som kräver vilja till omställning och som satsar på de sektorer av näringslivet som har goda konkurrensförutsättningar. Detta kräver att subventionerna till näringslivet dras ner. Svensk sjöfartsnäring kämpar som sagt med stora svårigheter, vilka till en del kan hänföras till den stagnerande världshandeln. Men huvudskälet torde vara det höga kostnadsläget. Konkurrenskraften måste stärkas för att sjöfartsnäringen skall kunna bryta kräftgången. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för att utforma sina avtal så att de olika näringarna kan utvecklas. Staten har ingen verklig möjlighet att i efterhand vidta åtgärder, som kompenserar olika branscher, om kostnaderna blir för höga. Åtgärder för att hjälpa en bransch leder till ökade kostnader för andra branscher. Fru talman! Utifrån dessa principiella synpunkter på subventioner till näringslivet avvisar vi moderater det föreslagna stödet till svenska rederier. Slutligen, fru talman, några ord om reservation 11 från moderaterna, centern och folkpartiet. Den avser de regler som lånenämnden för den mindre skeppsfarten tillämpar. Denna lånenämnd har i sin anslagsframställning bl.a. föreslagit att tidpunkten för slutbetalning av lån ändras på så sätt att ett fartyg inte behöver vara slutbetalt förrän fartyget uppnått 20 års ålder mot f. n. 15 år. Lånenämnden påpekar att utlåningen till övervägande del är inriktad på att lämna lån för inköp av andrahandstonnage.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

Fru talman! Jag skall inte ta upp någon större diskussion om situationen på sjöfartens område. När jag lyssnade på Göran Riegnell fann jag att motiveringen för att säga nej till redarstödet var ungefär densamma som man hade i fjol när propositionen om sjöfarten lades fram. Man kan naturligtvis ha den uppfattningen, men å andra sidan var faktiskt situationen så pass allvarlig att vi hade att välja mellan att se sjöfarten mer eller mindre försvinna eller att göra någonting omedelbart. Vi valde alltså det senare. Vi vet att problemen har lindrats något som en följd av det riksdagsbeslut som fattades med anledning av propositionen. Förhoppningsvis skall utvecklingen gå i den riktningen att beslutet blir vad det avsåg att vara, nämligen hjälp till självhjälp, någonting att hålla sig till medan den värsta krisen gick över. Vi har i år motionerat från centerpartiets sida framför allt med sikte på kustsjöfarten. Att den också är i ett bekymmersamt läge har vi ju fått oss till livs i tidningar, i debatter och vid sammanträffanden med dem som är berörda.

Jag tror att ett bifall till motionen hade betytt väldigt mycket för kustsjöfarten men spelat en relativt blygsam roll när det gäller statens engagemang och ekonomiska åtaganden. Låt mig lägga till rätta en sak som gör att reservation 11 ser litet konstig ut. Vi har av rent formella skäl nödgats att i reservationen yrka avslag på ett av våra motionsyrkanden. Det är en följd av att formalismen så att säga segrade över det praktiska. Det fattas ett ord i klämmen, något som har påverkat skrivningen i betänkandet och i reservationen. För att inte någon oklarhet skall råda läser jag ur motionen in vad vi avser när det gäller amorteringstidens längd beträffande fartygstonnaget. Amorteringstiden är f. n. 15 år, och vi vill öka den till högst 20 år. I motionen anförs: ”I den nuvarande ekonomiska situationen är möjligheterna för en kustskeppare att köpa nytonnage begränsat. För att i det läget underlätta inköp av andrahandstonnage anser vi att amorteringstiden på statliga lån bör förlängas till 20 år för nya fartyg och till 20 år minus fartygets ålder när det gäller andrahandstonnage. Det innebär att, om ett fartyg är 10 år gammalt vid inköpstillfället, amorteringstiden blir 10 år jämfört med nuvarande 5 år.” Jag vill gärna ha detta sagt för att ingen oklarhet skall råda för den som bara läser snabbprotokollet utan att ha tagit del av betänkandet. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna nr 11 och 12.

Detta ger en åtminstone liten hjälp åt dem som drabbas av de i varje fall i dagsläget hårda bestämmelserna, och därför vill vi från vårt partis sida få till stånd denna ändring. Jag yrkar bifall till de båda motionerna.

Fru talman! Vårt parti har under en följd av år med motioner och olika Torsdagen den konkreta förslag försökt fästa regeringens och riksdagens uppmärksamhet på — 24 mars 1983 den minst sagt oroväckande utveckling som kännetecknar sjöfartsnäringen. Nu har det emellertid gått så pass långt att den svenska handelsflottan riskerar att totalt försvinna, om ingenting görs. Den privata svenska handelsflottan omfattar vid årsskiftet 1982-1983 ca 475 fartyg om knappt 4 miljoner ton dw. Därtill kommer ett antal större fartyg om ca 1,2 miljoner ton, som ägs av svenska staten genom Svenska Varv. Dessa varvsägda fartyg är sådana som beställts av utländska rederier, vilka sedan inte kunnat ta emot leverans av fartygen. Det är statens avsikt att dessa fartyg skall säljas när andrahandsvärdet är sådant att affären inte medför alltför stora förluster. Med dessa fartyg inräknade uppgår det totala svenska tonnaget till knappt 5 milj. ton dw. Detta innebär att den privatägda svenska handelsflottan tonnagemässigt reducerats med 70 96 sedan 1976. På svenska fartyg finns 14 000 anställda, varav ca 5 000 befäl. Den svenska sjömanskåren har decimerats med 11 000 sedan 1977. Av de 475 fartyg den privatägda handelsflottan består av i dag sysselsätts ca 300 huvudsakligen i utrikestrafik, resten består av små enheter, som sysselsätts längs svenska kusten och i svenska hamnar. Så framträder bilden av den svenska sjöfarten i dag. Den vittnar om en utveckling som måste betecknas som katastrofal och som till stor del beror på den förda sjöfartspolitiken. Den svenska handelsflottan transporterade endast 18 26 av varorna i vår svenska utrikeshandel under 1960 och 1970-talen. Anledningen härtill var att två tredjedelar av vår handel är koncentrerade till Europa samtidigt som svenska rederier av profitskäl specialiserat sig på de s.k. tunga traderna och långa transportavstånd. I dag är endast 10 96 av vår handelsflotta sysselsatt med att frakta svenska varor. En annan inriktning och en annan strukturell sammansättning av den svenska handelsflottan skulle kunna innebära att varorna i den svenska utrikeshandeln kunde transporteras på svenska fartyg. Framför allt gäller detta närtrafiken och styckegodstransporterna inom Västeuropa, dit också merparten av vårt handelsutbyte går. Av detta kan man konstatera att vi i dag har en handelsflotta med en sådan sammansättning och struktur att den inte är i stånd att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Riksdagen fastställde år 1980 vissa allmänna riktlinjer för sjöfartspolitiken inom ramen för ett sjöfartspolitiskt program. Programmet sägs ha som mål att bl.a. skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt till lägsta kostnad för samhället. Det sägs också skapa förutsättningar för att man skall kunna trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Vidare framhålls att programmet syftar till att ta till vara sjöfartens möjligheter att som konkurrenskraftig exportnäring stärka Sveriges betalningsbalans. Enligt programmet är det av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall HH kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare. Detta är i korthet den sjöfartspolitik som har praktiserats hittills. Den bygger på en obegränsad tro på marknadskrafternas förmåga att lösa problemen. Den bygger vidare på övertygelsen dels att marknadshushållningens dynamiska utveckling alltid sker i ”sunda former” , dels att den alltid sammanfaller med samhällsintressena. De olika regeringarna har konsekvent vägrat att ingripa för att styra och påverka denna utveckling. Man säger att det är av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare. Man anser uppenbarligen att en fortsatt utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg och en fortsatt utförsäljning av svenska fartyg utgör de sunda former som den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i. Detta är de former som ett statligt ägarengagemang skulle snedvrida genom osund konkurrens.

Fru talman! Denna utveckling har inneburit stora samhälleliga kostnader, både i form av skatteförluster och i form av arbetslöshet. Samtidigt har man sagt att målet för den statliga sjöfartspolitiken är att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt och till lägsta möjliga kostnader. I den krissituation som rederinäringen befinner sig i har redarna anpassat sig efter, som det heter, ”de rådande marknadsförutsättningarna”. I klartext innebär detta utflaggning av fartyg. Man använder s.k. bekvämlighetsflagg. En ännu mera bestickande benämning är fiffelflagg. Med fiffelflagg menas att rederierna registrerar sina fartyg i vissa länder, där man mot en viss avgift slipper att betala skatt på vinster och sociala avgifter för besättningen. Besättningen i sin tur slipper betala skatt på sina löner, vilket kan reducera lönekostnaderna avsevärt. Bara under de senaste tre åren har svenska staten förlorat hundratals miljoner i skatteintäkter på grund av fiffelflaggning. Fru talman! Oceansjöfarten bedrivs i dag till ca 45 26 under bekvämlighetsflagg. De länder som vanligen tillhandahåller bekvämlighetsflagg är Liberia, Panama, Cypern och Singapore, men också ett antal andra länder förekommer på ITF:s lista. Den personal som anställs på dessa fiffelflaggade fartyg har inga möjligheter att driva fackliga krav — i flera av dessa länder är det helt förbjudet att strejka. Personalen saknar också möjligheter att påverka sin arbetssituation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna och av manskap från låglöneländerna, t.ex. Filippinerna, Indien, Pakistan och afrikanska länder. Detta gör att redarna kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer några krav på löner, arbetsförhållanden, säkerhet osv. Det finns åtskilliga skäl för att ta upp en kamp mot fiffelflaggarna. Miljön vid våra kuster är ett. Solidariteten med världens sjöfolk är ett annat. Kampen mot skattefiffel och valutaflykt är ett tredje. Från svensk sida kan man bidra till att stävja trafiken med bekvämlighetsflagg dels genom att förhindra sådana fartyg att anlita svensk hamn, dels genom att statliga och kommunala myndigheter och bolag inte använder sig av dessa fartyg för något slag av transporter. Vpk har den bestämda uppfattningen att utvecklingen inom sjöfartsnäringen har gått så långt att det privata rederikapitalets intressen kommer i direkt motsättning till samhällsintresset. Vi anser att den framtida sjöfartspolitiken bör utgå från ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program som har som grund samhällsekonomiska, sysselsättningspolitiska och försörjningsberedskapsmässiga målsättningar. Dessutom bör det vara en del av och harmoniera med ett långsiktigt industripolitiskt program som omfattar hela den svenska industrins utveckling. Den framtida sjöfartspolitiken bör innebära samhälleligt ägande av fartygen och ökat inflytande för de anställda inom sjöfarten. Det finns skäl som talar för att ett statligt rederi även skall kunna bedriva leasingverksamhet med svenskregistrerade fartyg. Det är nödvändigt att ökade ingripanden görs, så att en större andel av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska kölar. Detta måste på längre sikt leda till att produktionsinriktningen när det gäller fartyg ändras från den nuvarande koncentrationen på s.k. cross-trading. Målsättningen bör vara att vi i framtiden skall övergå till vad som föreskrivs i UNCTAD koden om 40-40-20, bl.a. genom bilaterala handelsavtal med u-länder. Forskningen bör inte enbart inriktas på sjöfartsteknikens utveckling. Anslag bör ställas till förfogande för sådan forskning som rör ändrad produktionsinriktning när det gäller nuvarande flotta och centreras kring ett helhetsperspektiv på transportekonomin, dvs. undersöker relationer mellan olika transportsystem från samhällsekonomisk utgångspunkt. En sådan forskning skulle med all säkerhet visa att exempelvis en omläggning till kustsjöfart och inrikes sjöfart i stället för landtransporter är nödvändig från såväl miljöoch sysselsättningssom oljeberoendesynpunkt. Transportstödets nuvarande utformning har en för sjöfarten diskriminerande och hämmande verkan. Stödet måste omedelbart omarbetas, inte minst av de skäl som här framförts. Sjöfolkets arbetsmiljö och psykosociala situation är ett annat område där opartisk forskning bör bedrivas. Den tekniska forskning som främst behöver förstärkas är den om driftsystem i förhållande till energisparande och miljö samt den om förbättring av sjösäkerheten. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande nr 11 behandlar en rad frågor och punkter som har det gemensamt att de alla i någon form har med sjöfarten att göra. Det gäller sjöfartsverkets hela verksamhet, handelsflottans pensionsanstalt, handelsflottans kulturoch fritidsråd, ersättning till viss kanaltrafik, lån till den mindre skeppsfarten och stöd till svenska rederier. Det är sjöfartsverket som är central förvaltningsmyndighet för sjöfartsärenden. Verksamheten bedrivs med inriktning på handelssjöfarten och är indelad i program där farledsverksamhet, fartygsverksamhet och s.k. övrig verksamhet ingår. Inkomsterna till sjöfartsverket kommer i allt väsentligt från statliga sjöfartsavgifter, och det är fyravgifter, farledsvaruavgifter, lotsavgifter och försäljning av sjökort m.m. Verket får bl.a. också ersättning för fritidsbåtstrafikens kostnader inom farledsverksamheten genom skattemedel. Det ekonomiska utfallet för sjöfartsverket under de två senaste budgetåren relaterat till farledsverksamheten har inneburit att förräntningskravet inte har kunnat uppfyllas. Försämringen av det ekonomiska utfallet kan främst anses bero på att oljeimporten blivit mindre än väntat, och därmed har fyr-, farledsvaruoch lotsavgifter uteblivit som man tidigare hade räknat med. Det gjordes avgiftshöjningar 1982 på ca 20 926, och sjöfartsverkets beräkningar visar att förräntningskravet under vissa förutsättningar skall kunna uppfyllas de närmaste åren. I budgetpropositionen erinrar kommunikationsministern om att den svenska sjöfarten som näringsgren genom det nyligen beslutade sjöfartsstödet fått förutsättningar som kan ge positiva effekter. Det är också trafikutskottets majoritets mening att statliga insatser övergångsvis krävs för att förhindra att vår handelsflotta ytterligare decimeras. Jag säger detta med anledning av den moderata reservationen nr 13 i betänkandet. Stödet har bemötts positivt från näringens sida, och jag tycker att det är värt att notera att samtliga partier, moderaterna undantagna, står bakom det beslut som gäller ett vaktslående om sjöfartsnäringen, som en stark riksdagsmajoritet har stöttat upp både före och efter valet 1982. Innan jag fortsätter att kommentera utskottsresp. reservationsförslagen i betänkandet vill jag nämna det korta men desto mer betydelsefulla beskedet i budgetpropositionen att det inom kommunikationsdepartementet har påbörjats en analys av effekterna av nuvarande kostnadsansvar och avgiftssystem för olika transporttjänster. Det blir en utvärdering huruvida konkurrenssnedvridning föreligger mellan trafikgrenarna i Sverige och vilka åtgärder som i så fall påkallas. Jag vill säga, för den fortsatta debatten om trafikpolitiken och för beslut om trafikuppläggning i framtiden, att det är ytterst värdefullt att detta nu blir en rejält genomarbetad analys. En sådan har förut saknats. Och för den fortsatta behandlingen av närsjöfartsutredningens förslag blir det resultat man kommer fram till i dessa sammanhang betydelsefullt. Jag tänker också på de motioner som väckts om kustsjöfartens betydelse och vad utskottet säger i anslutning till dessa. Utskottet avvaktar regeringens vidare ställningstaganden till utredningsförslagen. 1981, när den nuvarande partiledaren i moderata samlingspartiet var kommunikationsminister, kom det ett förslag till riksdagen om införande av extra avgifter för vissa fartyg som förde vissa laster i vissa farvatten. Motiveringen var, som det så vackert hette, att främja utvecklingen av miljösäkra fartyg. Det fastslogs att avgiften skulle införas redan ett halvår senare, dvs. den 1 januari 1982. Utskottet ändrade den gången förslaget och flyttade fram tidpunkten till den 1 juli 1984. Men nu vill man från moderaternas sida upphäva förslaget från regeringstiden helt och hållet. Utskottet skrev redan 1981 bl.a. att ett införande av avgifter enligt — som jag kallar det — det Adelsohnska förslaget inte fick medföra snedvridning av konkurrensförhållandena mellan fartygsoch landtransporter. Sjöfartsverket fick i uppdrag att fundera på saken och lägga fram ett avgiftsförslag som innebar att man tog praktiska och näraliggande hänsyn till både fartyg och miljö. Utskottet gör samma bedömning nu som 1981. Moderaterna får inte som de vill. Moderaterna vill också införa ett avgiftssystem för isbrytarhjälpen. Det är regionalpolitiska överväganden och konkurrensförhållandena när det gäller landtransport kontra sjötransport som är bakgrunden till den avgiftsfria isbrytarservice som lämnas längs våra kuster. Utskottet är inte berett att flytta över kostnader för isbrytningen till de nordliga delarna av landet, som främst skulle drabbas om moderaterna fick gehör för sitt förslag. Sjöfarten som näring skulle också få det än besvärligare. Därför säger utskottet nej också till detta moderatförslag. Fru talman! Det finns åtta reservationer från vänsterpartiet kommunisterna i betänkandet. BI. a. vill de ha ett sjöfartspolitiskt program. Vänsterpartiet kommunisterna har ställt sig helt vid sidan om de beslut som tidigare har fattats beträffande den sjöfartspolitiska inriktningen. Självfallet måste uppmärksamhet riktas mot och uppföljning ske av de beslut som fattas. Det görs också. Sjöfarten som näring är kanske den bransch som är utsatt för de kraftigaste svängningarna, som först drabbas av och som är mest känslig för konjunkturändringar, samtidigt som strukturförändringar oavbrutet pågår. Efterfrågan och tillgång på speciellt tonnage kan ändras hastigt och lustigt. Det är vi medvetna om. Det går inte att då ha ett program som reglerar detaljer. Men så långt som det är möjligt skall det ha en inriktning som överensstämmer med annan övergripande målsättning i vårt samhälle, samtidigt som det anpassas till de förutsättningar som gäller enligt det sjöfartspolitiska beslut som vi lever med. Vad jag nu har sagt berör vpk-reservationerna nr 3, 4, 5, 6 och 8. Flera synpunkter har motionsvägen framförts om utökad sjöfart på inre vattenvägar. Genom tidigare beslut har bättre förutsättningar skapats för trafik på såväl Vänern som Mälaren. Här fanns det redan farleder, hamnar och möjligheter att bygga ut för ytterligare trafik. Men tyvärr har insatserna kanske inte alltid medfört den utnyttjandegrad man hoppats på. Det har varit svårt att få ihop ett trafikunderlag som gett positivt ekonomiskt resultat. När det nu anförs att ytterligare kanaler och vattenvägar bör iordningställas för trafik, bör man nog stanna upp och tänka sig för litet. Det är inte små investeringar det rör sig om. I fallet Dala kanal, som behandlas i en av motionerna, är det fråga om kostnader på mellan 2 och 5 miljarder kronor. De godsmängder som kan redovisas som underlag för en eventuell trafik är små även enligt de mest optimistiska bedömningarna. Det är heller inte fråga om så mycket av nya transporter, utan om överflyttning av transporter från den ena leden till den andra. Jag vet att kanalprojektet Bottenhavet-Siljan har varma förespråkare. Men utskottet uppdrog en gång åt närsjöfartsutredningen att se närmare på det projektet, och alla inblandade i det sammanhanget — såväl utredning som remissinstanser — talade mot projektet. Jag vill inte upprepa vad som sades, men det var ganska hårda ord. Nu vill jag här på utskottets vägnar säga: Gräv ner funderingarna på jättediket från Siljan! Det måste finnas mark som det är mer meningsfullt att gräva i för 2-5 miljarder kronor. När det gäller Göta kanals Östgötadel vill jag säga: Låt den vara! Håll den i ordning! Låt fritidsbåtar och nöjestrafik trivas på kanalen, låt dem stå för skvalpet längs kanalkanten, men släpp funderingarna på godstrafik! Förhållandena har ändrats sedan Baltzar von Platens tid. Vi har redan tillräckligt med mindre farleder med mindre hamnar, anpassade för mindre fartyg. Varken industri, kommuner eller sjöfart är betjänta av mer i den vägen. Jag vill också kort kommentera två vpk-reservationer. Först gäller det den s.k. flagglagen. Vpk motsatte sig lagen när den ursprungligen infördes. Giltighetstiden har sedan dess förlängts men utgår vid det kommande årsskiftet. Nu vill vpk ha kvar lagen, med förstärkning, och man vill ha den fri från dispensmöjligheter. Utskottet inväntar förslag till ny lag under året. Då får vi ta ställning till eventuella förändringar. Sedan gäller det bekvämlighetsfartygen. Utskottet skrev en gång att systemet med s.k. bekvämlighetsflagg är ett ovälkommet inslag i världssjöfarten. Detta uttalande gäller alltjämt med minst samma kraft. Samtidigt kan emellertid konstateras att förekomsten av det sämsta i den vägen som fanns för något tiotal år sedan numera inte är så vanligt i våra farvatten. Den ihärdiga kamp som förts främst av de fackliga organisationerna inom sjöfartsnäringen i Sverige har inte varit förgäves. Det är bara så att haven är stora och avstånden långa. Möjligheterna att ingripa avtar med avståndet. Avarterna finns kvar. Därför skall de åtgärder som man från statens sida kan vidta fortsätta att tillämpas. Slutligen vill jag nämna att det finns två reservationer som jag ännu inte berört. De gäller båda lån till den mindre skeppsfarten. Den ena är en gemensam borgerlig reservation och den andra en centerreservation. Den gemensamma reservationen går ut på att man vill ändra tidpunkten för slutbetalning av fartygslån så att lånetiden förlängs från 15 till 20 år. I budgetpropositionen sägs att lånenämnden kan medge undantag från huvudregeln om slutbetalning efter 15 år. Men det är också ett bestämt syfte med utlåningen: den skall stimulera till anskaffning av moderna och miljösäkra fartyg. Utskottsmajoriteten ansluter sig till vad som sägs i budgetpropositionen. Vad gäller lån till den mindre skeppsfarten vill man från centerns sida låta låntagaren betala samma ränta för lånen ett år då inbetalning av ränta fått anstå till kommande år. Under ett sådant år tillämpas en marknadsanpassad ränta. Vidare vill man fördela under ett år uppskjuten amortering på hela den återstående amorteringstiden. Utskottet har vid sin prövning inte funnit tillräckliga skäl för att frångå hittills tillämpad praxis. Fru talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i trafikutskottets betänkande nr 11.
Fru talman! Argumenten när det gäller stödet till svenska rederier är ju tämligen kända för kammarens ledamöter, och det finns kanske ingen större anledning att ta upp en längre debatt om den frågan. Från moderat sida vill vi bara ha klargjort att vi hyser vissa farhågor för att stödet inte kommer att bli tillfälligt och kortvarigt. Det är ytterligare en anledning till att vi inte kan godkänna stödet. Jag tror inte Birger Rosqvist eller någon annan kan stå här i kammaren och garantera att stödet inte blir permanentat så småningom. Det finns en uppenbar fara för att det blir det. Sedan till frågan om isbrytningen. Enligt Birger Rosqvist var utskottets majoritet inte beredd att flytta över kostnader för isbrytning på de norra landsdelarna. Jag tror det är fel att blanda in regionalpolitiken i detta sammanhang. Regionalpolitiken bör skötas samlat och inte pytsas ut här och var. Det är mycket bra att det pågår en översyn inom kommunikationsdepartementet av konkurrensneutraliteten mellan trafikgrenarna. Där kommer självfallet frågan om transportstödet att tas upp, och det är i det sammanhanget man bör se till de regionalpolitiska sidorna av trafikpolitiken, men inte när det gäller isbrytningen. När det gäller lånenämnden och tiden för slutbetalning av lån har Birger Rosqvist alldeles rätt i att tanken är att stimulera till modernisering av tonnaget. Men lånenämnden som har till uppgift att sköta detta program har trots detta syfte föreslagit att man skulle försena slutbetalningen av lånen till dess att fartygen är 20 år gamla mot nuvarande 15 år. Där har man tydligen gjort bedömningen att syftet inte skulle äventyras. Därför tycker jag det är förvånansvärt att inte majoriteten kunde gå med på detta förslag.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt som Birger Rosqvist säger att det är i ett bestämt syfte man har fastnat för avbetalningstiden 15 år. Syftet är att man skall få moderna, sjösäkra fartyg. Men situationen inom sjöfartsnäringen är jusom den är. Birger Rosqvist har själv beskrivit den, och jag instämmer helt i huvuddelen av den beskrivningen, framför allt när det gäller kustsjöfarten. Redarna själva säger att det inte är många av dem som i dag har ekonomiska möjligheter att förnya tonnaget i den omfattning som skulle vara önskvärd. Som det redan sagts har lånenämnden, som står mitt uppe i detta, ansett det lämpligt att förlänga amorteringstiden. Det handlar ändå om en mycket måttlig insats från statsmakternas sida att gå med på detta, men det skulle säkert vara till stor hjälp i en situation som är besvärlig. Därför har vi från vårt håll drivit denna fråga, och vi kommer att driva den intill dess vi förhoppningsvis når en lösning i den här riktningen.

Fru talman! Jag kan ha en viss förståelse för Birger Rosqvists svårigheter att försvara det nuvarande sjöfartspolitiska programmet. Men jag tror inte det finns någon rimlig chans att försvara det med sådana retoriska piruetter som dem han använder i debatten. Han säger att sjöfartsnäringen är så spekulativt beskaffad att det inte går att ha ett sjöfartspolitiskt program. Därför accepteras de principer som finns i dag. Intressant i sammanhanget är ju, fru talman, att Birger Rosqvist i alla fall 1981 hade vissa bestämda uppfattningar om hur sjöfartspolitiken borde bedrivas.

Han fortsätter: ”Men -—- som jag redan sagt — att begära utredningar och förslag av en borgerlig regering med starkt moderat inflytande om exempelvis statliga rederier anser vi inte vara meningsfullt. Därför har vi inte fogat några reservationer till betänkandet. Våra ståndpunkter finns i det särskilda yttrandet.” Nu finns det inte någon borgerlig regering utan en socialdemokratisk regering, och Birger Rosqvist är utskottsmajoritetens talesman i dag. Vad tycker Birger Rosqvist i dag när det gäller det statliga engagemanget? Jo, han tycker inte att det föreligger något behov av att nu ytterligare utöka det statliga engagemanget inom rederinäringen. Motionsyrkandet avstyrks därför. Fru talman! Det här kan kallas principlöshet eller principiell flexibilitet när det gäller ståndpunkterna. Men det kan absolut inte betecknas som en konsekvent arbetarvänlig politik.
Fru talman! Först till Göran Riegnell. Det är beslutat att stödet till sjöfarten skall löpa under en tid av fyra år. När dessa fyra år har gått vet varken Göran Riegnell eller jag eller någon annan hur det ser ut. Men när stödet infördes var tanken att det skulle vara tidsbegränsat under denna fyraårsperiod. När tiden är inne får vi väl se hur läget är, och då får vi i god tid se till att skaffa någonting annat i stället, om så skulle behövas. Men när stödet infördes ansåg vi att det utgjorde en av de få utvägar som fanns för att över huvud taget rädda de spillror som var kvar av den svenska handelsflottan. Jag vill återigen poängtera att detta har mottagits positivt av näringen. När det gäller isbrytningen säger Göran Riegnell att man inte får lägga regionalpolitiska aspekter på den. Jag sade bl.a. regionalpolitiska aspekter, men det gäller att också stödja näringen som sådan. Isbrytningen sker gratis och fritt — inte enbart efter Norrlandskusten, det blir stundom is även i Öresund, och det kan finnas is även på västkusten, exempelvis utanför Göteborg. Då finns isbrytningen till hands där, och då kräver man att den service som kan erbjudas skall finnas även på dessa ställen. Därigenom har jag väl bevisat att det inte enbart är regionalpolitiska skäl som ligger bakom.

Det finns möjligheter att förlänga tiden. Man har inte satt ett bestämt stopp vid 15 år i alla situationer. Detta vill jag även säga till Claes Elmstedt som också varit inne på den här frågan. Fru talman, med anledning av det som Alexander Chrisopoulos yttrade vill jag säga att vi har ett enormt engagemang från statens sida när det gäller rederirörelsen. Staten är i dag redare för det största rederiet i Sverige — ett av de största rederierna i världen. Det är kanske en överraskning för många av kammarens ledamöter att det har blivit på detta sätt, samtidigt som riksdagen många gånger har uttalat att vi inte skall ha ett statligt engagemang inom rederinäringen. Det har kommit på oss i alla fall. Dock är att märka att konjunkturen och den dåliga sjöfartsmarknaden har gjort att staten har blivit ägare till detta rederi. Hur fortsättningen skall bli med det här statliga rederiet återkommer vi till när det gäller propositionen om de svenska varven.
Fru talman! Helt kort: När det gäller rederistödet bekräftar det Birger Rosqvist sade min farhåga om att stödet kanske inte blir så tillfälligt som det var tänkt. Angående isbrytaravgift: Andra tjänster som staten tillhandahåller sjöfarten, exempelvis lotstjänster, är avgiftsbelagda. Därför har jag svårt att se den stora distinktionen mellan exempelvis lotsavgift och den isbrytaravgift som vi föreslagit. Slutligen när det gäller lånenämnden för den mindre sjöfarten: Birger Rosqvist har naturligtvis rätt i att det inte är så stor skillnad mellan vad vi förfäktar. Men vi tyckte ändå från den borgerliga sidan att det kunde ha varit lämpligt med en något mer generös politik, så att man inte bara säger att en tillämpning av 20-årsregeln skall kunna ske i undantagsfall — vi tycker att det kan vara regel.

Fru talman! Man kan iaktta en släng av desperation i Birger Rosqvists argumentation. Han säger att vi har ett statligt rederi och att det borde vara känt för riksdagens ledamöter. Ja, det vet vi. Om Birger Rosqvist med detta menar Zenit, vill jag säga: Zenit skapades som ett slags avstjälpningsplats för alla de båtar som Svenska Varv byggde och inte kunde leverera — den uttryckliga målsättningen var att företaget skulle avveckla sig självt så fort som möjligt. Zenit Har aldrig som inriktning haft en aktiv rederiverksamhet. Det har bl.a. bidragit till den förlustbringande verksamhet som Zenit har haft. De redovisade förluster som Zenit har i dag är dels bokföringsmässiga förluster, dels förluster som bl.a. svenska staten har åsamkat företaget genom att aktivt sabotera det. Och detta vet Birger Rosqvist. Och vi känner till att medan det svenskägda fartyget Nanny låg väl förankrat i Persiska viken, anlitade svenska staten ett bekvämlighetsflaggat fartyg för sina transporter. På så sätt uppmuntrar man användningen av bekvämlighetsflagg och vägrar konsekvent att tillgodose våra krav som bl.a. går ut på en rekommendation till statliga verk att de inte skall anlita bekvämlighetsflaggade fartyg när de köper sina tränsporter. Socialdemokraterna och Birger Rosqvist vägrar alltså konsekvent att tillmötesgå det mest elementära fackliga krav som den internationella fackliga rörelsen med ITF i spetsen ställer beträffande stöd för att bekämpa det ovälkomna inslag — som Birger Rosqvist har sagt — som bekvämlighetsflagg utgör i dag. Detta sker med hänvisning till några slags affärsmässiga principer, som reglerar vårt förhållande till omvärlden och, som ansvariga inom regeringen har sagt, som hela vårt exportberoende välstånd bygger på. Detta är häpnadsväckande. Skulle detta ha sagts av en borgerlig regering skulle jag kanske förstå det. Om moderaterna hade hävdat det skulle det i viss mån finnas en förklaring. Men att en socialdemokratisk regering gör det och att Birger Rosqvist hävdar det och att man konsekvent vägrar att vidta några åtgärder för att bekämpa fiffelflagg anser jag högst beklagligt.
Fru talman! Jag tog del av den debatt som Alexander Chrisopoulos hade med bl.a. finansminister Kjell-Olof Feldt för en tid sedan om befraktningen med olja från Persiska viken till Europa. Det gällde fartyget Nanny. Man må ha vilka åsikter man vill om den upphandling som skedde där, men jag vill slå fast att när Alexander Chrisopoulos säger att svenska myndigheter i det här fallet anlitade ett bekvämlighetsflaggat fartyg, då är Alexander Chrisopoulos ute och reser på djupt vatten. Det aktuella fartyget heter British Endeavour, det redas av BP och är brittiskflaggat. Det var icke ett bekvämlighetsflaggat fartyg. På detta byggde Alexander Chrisopoulos hela sin argumentering i finansdebatten. Det gör Alexander Chrisopoulos också nu. Fartyget var icke bekvämlighetsflaggat, utan det var flaggat med en europeisk traditionell nationsflagga. Jag ville bara upplysa om detta.

Fru talman! Godstrafik på Göta kanal kan förefalla vara en obetydlig fråga när sjöfarten står under debatt. Om man ser till utnyttjandet av kanalen i dag är det möjligen så. Om man däremot ser till framtida möjligheter får frågan en annan betydelse. Det finns flera utredningar, regeringsförslag och riksdagsinitiativ rörande Göta kanals användning. Avsikten är inte att nu ta upp de olika turerna. Det kan dock slås fast att snävt synsätt som går ut på att begränsa kanalens roll till turistled och kulturminnesmärke har gjort sig gällande i alltför hög grad. Tankar om att Göta kanal skulle kunna spela en viktig roll även när det gäller godstrafik har haft svårt att tränga fram. I motion 1982/83:1921 har jag tillsammans med flera andra vpk-ledamöter på nytt aktualiserat frågan om godstrafik på Göta kanal. Trafikutskottet avstyrker motionen med hänvisning till tidigare beräkningar av kostnaderna för en utbyggnad av kanalen, vilka man anser för höga. Visst, Birger Rosqvist, är många av de skäl Baltzar von Platen hade för kanalbygget inte aktuella i dag, men i gengäld finns nu en rad andra skäl för att utnyttja kanalen. Det finns några frågeställningar i motionen som jag tycker utskottet missar i sitt ställningstagande: 1. Kostnaderna för landsvägstransporter har genom oljeprisutvecklingen ökat mycket kraftigt. 2. Målsättningen att minska oljeförbrukningen anförs i en rad sammanhang och måste tillmätas betydelse även här. 3. Miljöfrågornas betydelse understryker vikten av att landsvägstransporterna minskar. 4, Redan nu har Göta kanal en viss kapacitet för godstransporter som bör utnyttjas. Behovet av utbyggnad blir beroende av godstransporternas omfattning. 5. Industrioch sysselsättningsutvecklingen i de regioner som berörs av Göta kanal har varit negativ och behöver den stimulans som godstrafik på kanalen kan medföra. Enligt min mening har utskottet inte tagit upp vare sig de transportekonomiska, samhällsekonomiska eller miljömässiga skälen för godstransporter på Göta kanal, ej heller de sysselsättningsoch regionalpolitiska motiven. Man har enbart gömt sig bakom tidigare gjorda kostnadskalkyler för en utbyggnad av kanalen. Vad vi motionärer begärt är att en samlad bedömning av kanalens betydelse bör företas och att erforderliga statliga satsningar för godstransporter på Göta kanal görs. Detta vill vi att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna. Men det vill tyvärr inte trafikutskottets majoritet vara med om. Göta kanal — denna unika tillgång för vårt land — får inte äventyras genom ett snävt synsätt. Kanalen bör utnyttjas i högre grad. Frågan om godstransporter på Göta kanal har fått en allt större betydelse, påpekas i reservation 7 av Alexander Chrisopoulos. Jag yrkar, fru talman, bifall till denna reservation.
Fru talman! Nils Berndtson säger att vi inte vägt in några samhällsekonomiska aspekter när vi yttrat oss i utskottet om bl.a. godstrafiken på Göta kanal. Jag vill då säga att det finns hamnar i det här området. Låt mig först nämna en hamn som ligger långt in i landet. Det är hamnen i Valdemarsvik. Där upphörde hamnverksamhet i egentlig betydelse för åtminstone 15 år sedan, beroende på att hamnen var för liten. Den efterfrågades inte av trafikanterna. Men en annan hamn i området, som ligger långt inne i landet, har utvecklats och har i dag detta område som upptagningsområde. Jag avser Norrköping. Där har man kunnat koncentrera trafiken och för i dag en hamnpolitik som går ut på att hamnen skall ha den region det här rör sig om som upptagningsområde. Jag har litet svårt att förstå den motivering som Nils Berndtson yrkade bifall till. Göta kanal har inte använts som godstransportled på många år, och det har väl berott på att det inte har funnits något godsunderlag. Nu säger man att kanalen har fått större betydelse därför att den industriella utvecklingen i området har varit negativ. Har den industriella utvecklingen varit negativ i området, har ju trafikunderlaget ytterligare försämrats. Skall vi i det läget sätta i gång att gräva och göra kanalen djupare och bredare för att större båtar skall komma dit? Men tala om vad det är för gods de skall hämta och varifrån godset skall hämtas. Man kan inte bara köra med en båt fram och tillbaka på en kanal. Den skall ha något med sig också.
Fru talman! Den argumentation Birger Rosqvist för kan knappast vara värdig trafikutskottets talesman. Beskrivningen av utvecklingen i vissa hamnar är heller inget svar på frågan huruvida det skulle vara möjligt att utöka transporterna på Göta kanal. Om sysselsättningsutvecklingen har varit negativ, säger Birger Rosqvist, skulle det tala emot en satsning — en satsning som jag har påpekat skulle innebära en stimulans för sysselsättningen och för hela regionen. Det är ändå vad det handlar om. Jag har försökt att i olika punkter ange de skäl som vi anser finns för att pröva godstransport på kanalen. Dessa skäl har förstärkts, t.o.m. sedan förra gången vi behandlade kanalfrågan här i riksdagen, och kommer uppenbarligen att förstärkas år efter år. Det gäller kostnaderna för landsvägstrafik, det gäller miljöfrågorna, det gäller strävan att minska oljeförbrukningen osv. Utan en medveten satsning på Göta kanal kan dess betydelse även som turistled komma i fara. Den passivitet som i dag präglar utskottets syn på kanaltrafik fanns också i ett tidigare skede, när det fördes en diskussion om hur man skulle göra med Göta kanal. Hade det synsättet fått bli förhärskande hade vi nog inte ens haft nuvarande verksamhet på Göta kanal. Jag vänder mig alltså mot att trafikutskottet uppenbarligen inte vill pröva om nya förutsättningar har tillkommit. Trafikutskottets majoritet är tyvärr ingen pådrivande kraft när det gäller att skapa en gynnsam utveckling på och kring kanalen. Det är beklagligt, men så är det tydligen.
Fru talman! Jag skulle önska att Nils Berndtson hade kunnat peka på åtminstone någon industri som ville förklara sig beredd att utnyttja kanalen — om den byggs ut och sjöfart blir möjlig upp till exempelvis Motala. Skulle Motala Verkstad, som haft en tillbakagång, ha klarat sig bättre om diket upp från Mem till Motala hade varit djupare och bredare? Hade Electrolux i Motala klarat sig bättre? Hade Luxors fabrik klarat sig bättre? Jag tror inte det, Nils Berndtson. De industrier i det här området som har eveniuella behov av sjöfrakter har inte mer än några få mil till Norrköping, där det förekommer en regelbunden linjetrafik till snart sagt jordens alla hörn. Låt oss, Nils Berndtson, satsa de knappa investeringsmedel och resurser vi har på de ställen där vi kan få någon som helst ekonomisk återbäring på dem. Låt oss slippa sådana nostalgiska funderingar som dessa — om satsningar på en kanal som hör hemma mer än 100 år tillbaka i tiden.
Fru talman! Jag tycker att Birger Rosqvist skall studera kanalverksamheten i andra länder. Då skall han komma underfund med att det inte är enbart nostalgi att tala om kanaltrafik. Den lever kvar i en rad länder och bör ha möjligheter även i vårt land. Sedan denna underliga diskussionsteknik: Skulle Motala verkstad ha klarat sig om godset kunnat fraktas på kanalen? — Det är helt andra saker som gjort att Motala verkstad har bantats från ett par tusen till ett par hundra anställda — där kommer hela storfinansens verksamhet här i landet in, och den hör väl kanske inte till det här ämnet! Det handlar om att skapa nya aktiviteter i ett område som har drabbats av så svåra sysselsättningsproblem som exempelvis Motalaregionen gjort. Det bästa är kanske inte att belasta landsvägarna mellan Norrköping och Motala med ytterligare långtradartrafik; det kanske också finns en möjlighet att utnyttja kanalen. Det handlar också om att utnyttja Västgötadelen på ett helt annat sätt än i dag; den har vissa andra möjligheter, men den utnyttjas i dag inte till fullo. Jag vill också påpeka att kanalbolaget har riktat besk kritik mot regeringen som företrädare för ägarintressena, i varje fall fram till hösten 1982, för att den inte kunnat bistå bolaget i försöken att lösa de ekonomiska problemen. Nu återstår att se om den nya regeringen kommer att visa större intresse för kanaltrafiken än de tidigare har gjort. Den borde göra det. Utan medvetna satsningar på kanalen — jag säger det än en gång — även när det gäller den verksamhet som i dag bedrivs kommer kanalen i fara; det är den nakna sanningen. Birger Rosqvists och trafikutskottets passivitet är oroande, men man kan väl hoppas att också trafikutskottet kan ändra uppfattning allteftersom skälen för kanaltrafik växer i styrka.

Fru talman! Birger Rosqvist poängterade i sitt anförande att tanken på Dala kanal har en stark förankring i Dalarna. Det är riktigt. Den har också förankring utanför Dalarna. Birger Rosqvist sade att vi skall försöka finna annan mark att gräva i. Men saken är den att vi inte har begärt att få gräva. Vi har begärt att få utreda förutsättningarna för att gräva. Mellansverige är den region i landet där krisen kommer att slå hårdast under 1980-talet. Som ett led i våra försök att motverka krisen har en rad organisationer och kommuner utefter Dalälven ansett det angeläget att utreda vilka nya möjligheter en kanalisering av Dalälven skulle ge näringslivet. Trafikutskottet har valt att behandla motion 780 ur strikt trafikpolitisk synvinkel. Man utgår ifrån en fixerad transportvolym och bortser helt från vilka utvecklingseffekter en sjötransportled skulle innebära. Vid kontakter med företag och näringsidkare har kunnat konstateras att tillgång till sjöfart skulle innebära nya marknader för de produkter vi redan har, men också ge möjligheter att tillverka nya produkter. Att som trafikutskottet maximera tonnaget till 2 miljoner ton per år är alltså att på mycket lösa grunder konstatera det som motionärerna vill utreda. Ett annat skäl att utreda Dala kanal är den höga byggarbetslösheten i de berörda länen. Omfattande statliga insatser för att skapa beredskapsarbeten i regionen kommer att vara nödvändiga. Redan i dag ser vi att objektsreserven krymper i mycket snabb takt. Mindre objektsreserv leder sannolikt till att den samhälleliga nyttan av objekten minskar. Spar man verkligen pengar genom att inte bygga kanalen? Är de alternativa beredskapsobjekten mera lönsamma? Det finns anledning att utreda om inte en rejäl satsning, som långsiktigt kan förbättra regionens förutsättningar, är att föredra. Redan i dag är behoven av medel för beredskapsinvesteringsobjekt årligen större än vad som skulle krävas för en kanalisering. Varken Ölandsbron eller Essingeleden bär sina kapitalkostnader. De är satsningar på infrastruktur. Därmed faller trafikutskottets ekonomiskt betingade motiv för avslag på motionen.

Fru talman! I motion 979 har Lars-Erik Lövdén och jag aktualiserat frågan om att utveckla en svensk närsjöfart. Sakunderlaget för en sådan satsning finns framtaget. Närsjöfartsutredningen presenterade förslag till en svensk närsjöfart redan 1981. Man föreslog ett system, där enhetsbehandlat styckeoch partigods sjötransporteras på roll on-roll off-fartyg med landsvägstrailrar såsom lastbärare. Utredningen konstaterade också att sjösystemen är ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ. En utvecklad svensk närsjöfart är motiverad också från andra utgångspunkter än ekonomiska. En väl fungerande närsjöfart skulle också på ett effektivt sätt motverka en dålig trafikmiljö och i hög grad minska riskerna vid transporter av farligt gods. Det är därför förvånande att det ännu inte har tagits några rejäla konkreta initiativ i syfte att förverkliga en svensk närsjöfart värd namnet. Förslag finns ju, och system för närsjöfart är utvecklade. Tiden har inte på något sätt stått stilla, sedan närsjöfartsutredningen lämnade sitt betänkande. Vid Tekniska högskolan i Lund har man utvecklat ett system för närsjöfart, som rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Systemet har fått namnet Ultra Carrier System och utvecklas i nära samarbete med representanter för skilda intressen såsom hamnmyndigheter, rederier, stuveribolag, speditörer, skeppsmäklare, transportföretag och svensk varvsindustri. En målsättning vid utvecklingen har varit att få en ömsesidig anpassning mellan fartygsutformning och godshantering i hamn. Detta har man uppnått genom att anpassa fartygen till hamnarna i stället för tvärtom, vilket normalt är fallet. På så sätt utnyttjar man de omfattande investeringar som redan är gjorda eller är under genomförande i hamnarna i form av anläggningar och utrustning. UCS-systemet passar, som vi ser det, mycket väl in i närsjöfartsutredningens förslag. Det är tillfredsställande att trafikutskottet vid behandlingen av vår motion framhåller i sitt betänkande att den långa svenska kusten med kanalförbindelser till insjöhamnarna och det väl utbyggda hamnsystemet i förening med en effektiv kustsjöfartsnäring borde kunna utnyttjas bättre än som sker i dag. Detta ställningstagande ligger helt i linje med kraven i vår motion. Vi har inte heller någon invändning mot trafikutskottets i betänkandet uttalade önskemål att avvakta regeringens ställningstagande till närsjöfartsutredningens förslag. Men — och det vill jag särskilt understryka — ett ställningstagande till närsjöfartsutredningens förslag får inte dröja alltför länge. Som jag tidigare framhållit, har utredningen avlämnat sina förslag redan för två år sedan. Det har således varit gott om tid för rådrum. Riksdagens trafikutskott tillhör ju de tunga utskotten, vars uttalanden och uppfattningar ingen kan stå oberörd inför. Jag hyser därför goda förhoppningar om att ledamöterna i trafikutskottet aktivt kommer att verka för att deras egna propåer om en effektivare kustsjöfartsnäring förverkligas. När så sker, tillgodoses också syftet med motion 979. Med tanke på allt positivt som utskottet har anfört om svensk närsjöfart har jag för dagen, fru talman, inget särskilt yrkande i anslutning till min motion.

Fru talman! Regeringen har i budgetpropositionen lagt fram förslag om inrättandet av statens energiverk. Bl. a. föreslås att oljeersättningsfonden skall uppgå i verket. Den gemensamma nämnaren för regeringens förslag är en strävan att ytterligare vidga statens inflytande inom energihushållningen och energiproduktionen. Som vi ofta från moderat håll har upprepat i debatten är det i dag inte i första hand mera politik utan mera ekonomi som behövs på energiområdet. Endast om marknadsmässiga hänsyn tillåts spela den avgörande rollen vid den nödvändiga omvandlingen av energisystemet kan energipolitiken understödja arbetet på att återskapa balans i samhällsekonomin. Både av principiella skäl och med hänsyn till det aktuella statsfinansiella läget bör energiverkets medverkan i den kommunala energiplaneringen inskränkas. Anslaget till energiverket bör därför, som vi angett i vår motion genom ytterligare rationaliseringar kunna minskas med 2 milj.kr. I fråga om oljeersättningsfonden är regeringsförslaget enligt vår mening inte ägnat att understödja en ändamålsenlig energipolitik. Genom att integrera fonden i verket ökar risken för att subventioner av skilda slag blir en oupplöslig del av alla energiinvesteringar. Oljeersättningsfondens verksamhet bör utvecklas i motsatt riktning. Det bör företas en översyn av verksamheten i syfte att utmönstra subventionsinslagen. Riksdagen bör därför uttala att den nuvarande delegationen för uppbyggnad av en oljeersättningsfond skall ombildas till ett självständigt organ när den nya organisationen på energiområdet genomförs. Till detta vill jag foga den mer generellt gällande synpunkten att inga nya kostnadsövervältringar på kommunerna kan tolereras. Genom att göra förenklingar i olika regelsystem etc. bör vi även på energiområdet underlätta för kommunerna att medverka till att målen för de samhällsekonomiska stabiliseringsåtgärderna kan nås så snart som möjligt. Jag ber, fru talman, med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 26, som vi nu behandlar, återkommer vi till en gammal bekant fråga, nämligen statens energiverk — dess organisation och lokalisering. I sammanhanget behandlas också oljeersättningsfonden — främst om denna skall finnas inom ramen för statens energiverk eller vara en självständig myndighet. Låt mig allra först säga något om reservationerna 2, 3 och 4, innan jag kommenterar den större och mer kontroversiella frågan om energiverket och dess lokalisering. I reservation 2 vill vi från centerns och folkpartiets sida markera att det statliga stödet till den kommunala energiplaneringen inte får utformas så, att det medför en central styrning av den kommunala verksamheten. Vi tror på den kommunala självstyrelsen också i det här avseendet. Självfallet har kommunerna liksom andra berörda aktörer att följa de centralt fastlagda riktlinjerna för energipolitiken. I övrigt finns ute i kommunerna en betydande kompetens och förmåga att på egen hand planera sin energiförsörjning utan statliga påtryckningar eller detaljingripanden. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2. När det gäller frågan om oljeersättningsfonden och hur långt den skall samordnas med energiverket organisatoriskt är det klart att skillnaderna egentligen inte är så stora, om man ser till vad betänkandet innehåller. Enligt det socialdemokratiska förslaget skall oljeersättningsfonden vara en del av energiverket, men samtidigt skall de beslut som gäller just oljeersättning tas av en särskild nämnd, en utvecklingsnämnd, i vilken skall kunna ingå ledamöter som har förordnats att delta enbart i nämndens behandling av oljeersättningsärenden. För vår del menar vi emellertid att detta, precis som det framgår av behandlingen inom verket, är en ganska specialiserad verksamhet. Nämnden skulle vinna på en självständig ställning och på att innehålla personer som är rekryterade med utgångspunkt i oljeersättningsfondens speciella verksamhet. De som är engagerade inom energiverket — i varje fall i styrelsefunktionerna — måste självfallet däremot ha en mera övergripande kunskap om energipolitiken. För vår del har vi också sagt oss att oljeersättningsfonden bör få ett ökat parlamentariskt inflytande och att dess nuvarande styrelse alltså bör kompletteras. Dessutom skulle man i stället för att bilda nya organ, t.ex. på upphandlingsområdet, kunna överföra de uppgifter som mera liknar oljeersättningsfondens nuvarande till det befintliga organet och alltså behålla detta som en självständig myndighet. Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till reservation 3.

Beloppsgränsen bör enligt centerns förslag vara 15 000 kr. i stället för som nu 50 000 kr. som minimikostnad för ett stödberättigat projekt. En sådan sänkning av beloppsgränsen skulle självfallet främst vara värdefull för de mindre företagen. Jag yrkar bifall till reservation 4. När det gäller frågan om energiverkets organisation i övrigt är väl utskottet numera ganska enigt. Det gläder mig speciellt att det har blivit en majoritetsskrivning med anledning av förslag från vårt håll, bl.a. när det gäller att det skall vara en bred parlamentarisk representation i styrelsen för det nya verket. Jag tror att det är viktigt inte minst därför att vi förstås sedan tidigare har kvar grundläggande värderingsskillnader, och ingen vinner på att utestänga någon annan från den diskussion som bör föras i energiverket. Därför är det bra att utskottet på den här punkten har beaktat våra synpunkter. När det gäller förvaltningen i övrigt finns det inte mycket att tillägga utöver det jag har sagt om oljeersättningsfonden. Frågan om verkets lokalisering har varit föremål för tidigare diskussioner här i kammaren, och vi bör naturligtvis ta upp den diskussionen igen, även om den fördes med stor intensitet förra året. Vi har från centerns sida utvecklat våra synpunkter i reservation 5. Vi har i detta fall hela tiden förordat att energiverket bör kunna tillhöra den grupp av myndigheter där man skall pröva en lokalisering utanför Stockholm. Det har vi inte gjort för ro skull eller därför att vi har hittat på det själva, utan därför att riksdagen tidigare har uttalat sig på ett sådant sätt att det är en fullt rimlig slutsats. Detta är ju ett verk under omorganisation. När det gäller den typen av myndighet och verk skall man kunna pröva en lokalisering utanför Stockholm. Efter mina erfarenheter på detta område är jag fullt medveten om att energiverket har en betydande kontaktyta i Stockholmsregionen. De myndigheter som skall bilda energiverket har naturligtvis detta i viktiga avseenden. Men samtidigt har det förundrat mig litet grand att man tycker att Nyköping, som centern föreslår som lokaliseringsort, ligger så förfärligt långt bort från Stockholm. Det har också förundrat mig att man i detta fall — trots att det är teknikglada människor som brukar lägga sig i denna debatt — över huvud taget inte ens berör frågan om modern kommunikation i ett modernt samhälle. Det är något märkligt. Vi har inte bara geografiska kommunikationer, utan i dag har vi faktiskt möjlighet att på längre avstånd umgås via både tråd och bild. Och energiverkets lokalisering är inte någon kortsiktig fråga. Men på denna punkt breder, som sagt, tystnaden ut sig. Jag skulle vilja säga att även konservatismen breder ut sig, för det är vad det är fråga om — man tänker inte på dessa möjligheter. Eftersom energiministern är här i kammaren vill jag göra ett litet påpekande om att en viss pendling till Nyköping är möjlig. Jag tror att energiministern så gott som varje dag åker mellan Uppsala och Stockholm, och Nyköping ligger vid en sådan jämförelse inte så förfärligt långt borta. Obegripligt nog har inte den tid som gått lett till någon ökad tankeverksamhet i den socialdemokratiska regeringen eller hos utskottsmajoriteten. Det är litet konstigt också mot bakgrund av det sätt på vilket förra årets debatt fördes. Jag var inte med vid det tillfället, då jag inte var föredragande på detta område i den dåvarande regeringen, men jag har nu efteråt läst protokollet från debatten. Den dåvarande ordföranden i näringsutskottet, Ingvar Svanberg, sade då alldeles tydligt och klart att det var just bristen på en lokaliseringsutredning i fråga om Nyköpingsalternativet som var anledningen till det ettåriga uppskovet. Sedan dess har vi fått en ny regering, men ingen lokaliseringsutredning. Ingvar Svanberg kunde mycket väl tänka sig Nyköping som en av de orter som skulle prövas. Han sade t.o.m. att det var ett anständighetskrav att man hade en sådan här lokaliseringsutredning. Han avvisade alltså inte Nyköping i sak. Nu har vi som sagt en socialdemokratisk regering, som borde uppfylla detta s.k. anständighetskrav, som motiverade uppskovet på ett år i en fråga där man betonar faran med dröjsmål. Att man skulle tappa tempo i denna verksamhet på grund av omsättningen av personal vid en omlokalisering används ju som ett argument. ”Någon ny samlad stor omlokalisering av statlig verksamhet omfattande hela myndigheter är inte aktuell. Däremot bör en fortlöpande prövning ske av lokaliseringen i samband med större omorganisationer och när nya myndigheter inrättas.” Denna motion är bl.a. undertecknad av sex nuvarande regeringsledamöter — dock inte av Birgitta Dahl. Mot denna bakgrund är det begripligt att en lång rad socialdemokratiskt styrda kommuner hörde av sig när lokaliseringsfrågan var aktuell. Jag träffade många av dem. Ingemar Eliasson och jag hade kontakt med ett fyrtiotal olika kommuner som hade intresse av denna myndighet. En del kom också på besök med stora uppvaktningar. De andra partierna var naturligtvis också med i denna bild, men jag nämner särskilt socialdemokraterna, eftersom det är de som lägger fram förslaget om att energiverket skall vara i Stockholm. På samma sätt har rader av socialdemokratiska motionärer förordat lokalisering utanför Stockholm, till Göteborg, Västerås, Gävle, Kalmar och Nyköping. En del av dem skall väl yttra sig här i debatten efter mig, så vi får höra vad de tycker i dag. Jag antar att de står fast vid sin uppfattning att det är fullt möjligt att lokalisera verket utanför Stockholm. Sådana här decentraliseringsförslag som vi har lagt fram från centerns sida brukar ibland vändas till att de skulle vara riktade mot Stockholm. Men detta förslag är faktiskt riktat till riksdagen och statsmakterna över huvud taget, för att de skall följa upp sina löften. Jag hade som ansvarig och ordförande i dåvarande decentraliseringsdelegationen anledning att ibland fundera på detta att riksdagen gör allmänt svepande uttalanden om hur man skall hantera olika omlokaliseringsfrågor och hur man skall tillgodose kravet på regional balans på ett bättre sätt, varvid central offentlig verksamhet verkligen inte undantas. Däremot finns det just här i kammaren inte någon särskilt väl utvecklad förmåga att hantera denna typ av frågeställningar och att följa upp de löften som onekligen har givits till Nyköping, Kalmar och Västerås, med anledning av de flottiljnedläggelser som ägt rum där, vid det här laget för rätt många år sedan i de förstnämnda fallen. Jag tycker uppriktigt sagt att det är ett anständighetskrav — för att nu låna Ingvar Svanbergs uttryck från förra årets debatt — att riksdagen följer sina uttalanden när den har möjlighet. Det har riksdagen på denna punkt. Det gäller bara att bestämma sig. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation nr 5.

Herr talman! Jag vill inledningsvis kort kommentera regeringens förslag om att oljeersättningsfonden inordnas i det blivande energiverket fr.o.m. den 1 juli 1983. Från folkpartiets sida hävdar vi uppfattningen att oljeersättningsfonden bör vara en självständig myndighet. Planeringen för oljeersättningsfonden har också från början inriktats på att fonden skall ha en fristående ställning, men i nära samverkan med energiverket. Vi menar från vårt håll att oljeersättningsfonden borde få fortsätta som självständig myndighet med uppgift att på affärsmässiga grunder handlägga stödet till utveckling av nya energislag och ny energiteknik. I denna del av näringsutskottets betänkande 26 kommer jag följaktligen att yrka bifall till reservation 3. Herr talman! Efter detta vill jag redovisa synpunkter i fråga om lokalisering av statens energiverk och energiforskningsnämnden. I det sammanhanget talar jag i egenskap av medmotionär i motion 497. Näringsutskottets majoritet föreslår att energiverket lokaliseras till Stockholm, närmare bestämt till Liljeholmen. Representanter för de fem riksdagspartierna har i motion 497 föreslagit att energiverket lokaliseras till Västerås. Enligt min mening talar starka skäl för en lokalisering just till Västerås. Vid valet av etableringsort för energiverket och energiforskningsnämnden bör man utgå från vilka uppgifter som lagts på energiverket och välja den ort som ger verket de gynnsammaste betingelserna för att fullgöra de uppgifterna. För energiverkets planeringsoch utredningsverksamhet behövs kontakter med olika myndigheter, med utredare, politiker m.fl. För att ge underlag till dessa kontakter och denna verksamhet borde nära kontakter med det praktiska arbetet med energifrågorna på fältet vara ytterst väsentliga. En utomordentligt viktig del av verksamheten inom energiverket riktar sig mot forskning och utveckling inom energiområdet, mot bevakning av pågående forskning och mot planering, stöd och utvärdering. För denna verksamhet behövs nära kontakter med näringslivets forskning och utveckling, med kommunernas olika lösningar på energiförsörjningen, med olika slag av försöksverksamhet, där verket ges möjlighet att i olika sammanhang på nära håll följa det praktiska arbetet med olika lösningar i projekt i full skala. Inom näringslivet besitter den s.k. ASEA-gruppen lång erfarenhet och stort kunnande i fråga om generering, transmission och distribution av elenergi. Verksamheten har också vidgats till att omfatta kolkraft, värmepumpar m.m. Inom huvudsakligen moderbolaget arbetar ca 3 000 personer med forskning och utveckling. ASEA-gruppen svarar i dag för ca 10 96, motsvarande ca 1 miljard kronor, av den samlade forskningen i vårt land. Arbetet bedrivs i nära kontakt med samtliga tekniska högskolor och naturvetenskapliga fakulteter i landet. ASEA avser nu att ändra sin inriktning och kommer att i huvudsak framstå som ett energiföretag. Man kommer att täcka hela energiprogrammet, alltså såväl produktion som transporter och förbrukning. Företaget arbetar med att med hjälp av avancerad teknik och reglering minska energiförbrukningen i tillverkningsprocesser. Det måste vara väsentligt för landet att ta fasta på ASEA:s dynamiska utveckling och dess övergång till att bli ett allsidigt energiföretag. En medveten industripolitisk satsning på utveckling och marknadsföring av svensk energiteknik bör underlättas av ett nära samband mellan industri och energimyndigheter. Lokalisering av energiverket till Västerås skulle ge ett sådant samband. Herr talman! Utöver de tankegångar som jag nu redovisar och som pekar mot att Västerås bör väljas som lokaliseringsort vill jag också framhålla att högskolan i Västerås jämfört med andra likartade högskoleenheter har en omfattande energiteknisk utbildning. Högskolan har ett studieorganisatoriskt samarbete med Tekniska högskolan i Stockholm. I nära samband med näringslivet ges utbildning i bl.a. styrning, övervakning och reglering av energitekniska anläggningar. Frågan om lokalbehovet för energiverket borde kunna lösas vid en lokalisering till Västerås. Lokalbehovet kan tillgodoses i centrala Västerås med korta gångavstånd till högskolan, ASEA, järnvägsstationen, m.m. Behovet av bostäder, skolor, barnomsorg m.m. bör lätt kunna tillgodoses. Västerås har en differentierad arbetsmarknad, som både kan tjäna som rekryteringsbas för personal vid de nya myndigheterna och erbjuda arbete åt anhöriga. Den kommersiella servicen är god. Låga kommunala avgifter gör att Västerås är en relativt billig ort att bo på. När det gäller kommunikationer kan man konstatera att Västerås ligger drygt 10 mil från Stockholm och att man under senare år har fått allt bättre vägförbindelse. Med tåg är restiden 70-80 minuter. Under högfrekvent tid finns tågförbindelse varje timme. Västerås har flygförbindelse med Kastrup och Göteborg, och dessutom ligger Arlanda på ca 10 mils avstånd. Jag skulle avslutningsvis vilja konstatera att en placering av energiverket i Västerås skulle kunna stimulera till ytterligare forskning och försöksarbete kring energifrågor och därigenom generera ökad företagsamhet och sysselsättning inom länet. Det skulle vara ett sätt för staten att stödja utvecklingen i Västmanland. Västmanlands län behöver allt stöd det kan få. Länet har kommit att utvecklas på ett sätt som gör att det snart toppar bland de län som har en mycket besvärande arbetslöshet. En lokalisering av energiverket till Västerås skulle också innebära att riksdagen infriade det löfte som gavs i samband med beslutet om att flygflottiljen F 1 skulle läggas ned. Vid det tillfället uttalade riksdagen nämligen att Västerås och Västmanlands län skulle kompenseras för de statliga arbetstillfällen som föll bort genom flygflottiljens nedläggning. Det väsentligaste är dock att Västerås kommun och Västmanlands län inom energiområdet har specifika fördelar att erbjuda energiverket genom framför allt ASEA:s omfattande forskning och utveckling på området, genom kommunens framförhållning på energiförsörjningssidan och genom en mångsidig försöksverksamhet inom länet. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i näringsutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Låt mig först slå fast att näringsutskottet i allt väsentligt är enigt när det gäller att ställa sig bakom regeringens förslag om inrättandet av statens energiverk och beträffande energiverkets organisation. Vi är överens om att en effektiv myndighetsorganisation är nödvändig både för att få fram underlag för energipolitiken och för att verkställa de energipolitiska besluten. Det är naturligt att man improviserar under ett hektiskt inledningsskede, när ett sakområde av olika omständigheter blir politiskt och samhälleligt viktigt, och då snabbt tar till ett antal provisoriska lösningar i form av kommittéer etc. med verkställande uppgifter. Så har också skett när det gäller energiområdet. Lika naturligt är det att det i effektivitetens och helhetssynens intresse efter ett tag sker en samordning på myndighetsnivå. Det är också vad som nu kommer att ske på energiområdet i och med inrättandet av statens energiverk. Vad vi är oense om inom utskottet framgår av utskottsbetänkandet, och det har också framgått av de tidigare inläggen här i kammaren. För det första är vi oense om anslaget till energiverket. Där vill moderaterna skilja ut sig, och Sten Svensson har i sitt anförande här i dag utvecklat moderaternas inställning på den punkten. För det andra gäller oenigheten frågan om oljeersättningsfonden organisatoriskt skall gå in under energiverket eller inte. Där har samtliga tre borgerliga partier lyckats ena sig om en gemensam reservation. För det tredje gäller oenigheten huruvida stöd från oljeersättningsfonden skall kunna utgå också till projekt som kostar mindre än 50 000 kr. och huruvida dessa småprojekt i så fall skall handläggas av lantbruksnämnder och regionala utvecklingsfonder i länen. Där har centern ensam reserverat sig. För det fjärde och slutligen har vi frågan om energiverkets lokalisering. Där har centern, som framgick av Olof Johanssons anförande, reserverat sig för Nyköping, medan övriga partier i utskottet ansett att Stockholm måste vara den rimligaste lösningen i lokaliseringsfrågan. Vi kan alltså konstatera att den grundläggande enigheten när det gäller inrättandet av statens energiverk är betydande men att det finns vissa delfrågor som har gett upphov till reservationer. Jag tänker ge några kommentarer till dessa reservationer och till de inlägg som har gjorts här i kammaren av reservanterna. När det först gäller anslaget till energiverket vill moderaterna dra ned detta med 2 miljoner under förebärande att man kan göra nedskärningar och rationalisera mera. Låt mig bara konstatera att i det förslag till anslag som energiministern lagt ligger också intecknandet av en icke obetydlig rationaliseringseffekt. Det är därför enligt vår uppfattning en äventyrlig politik att gå vidare som moderaterna vill. Som vi ser det från socialdemokratins sida har moderaterna främst velat göra en politisk markering. Det har inte så mycket att göra med saklig analys. Den moderata reservationen är framför allt uttryck för moderaternas relativa ointresse när det gäller de mål om kärnkraftsavveckling och ett kraftfullt oljesparande som riksdagen har satt upp. De fullföljer i stort sett bara den politiska inriktning i fråga om energipolitiken som på senare tid blivit alltmer tydlig. Jag ber därför att få yrka avslag på den moderata reservationen nr 1. Nästa fråga gäller om oljeersättningsfonden skall inordnas i energiverket eller inte. Den lösning som regeringen har valt tar vara på de fördelar som finns i en samordning med energiverket. Med de arbetsuppgifter oljeersättningsfonden har ges samtidigt möjligheter till en decentraliserad handläggning inom ramen för energiverket genom den särskilda utvecklingsnämnden. På så sätt får man ett rimligt mått av decentralisering, man får den helhet som energiverket ger, och man får de ekonomiska fördelar som ligger i en samfälld administration. Vi tycker kort sagt att det är en klok sammanvägning som här skett, och vi ställer oss från utskottsmajoritetens sida bakom det förslag som regeringen har lagt fram. Vi yrkar således avslag på reservationen nr 3 om att oljeersättningsfonden inte skall ingå under energiverket. Den tredje punkten jag tänkte kommentera gäller lokaliseringen av statens energiverk. Vi har verkligen gått igenom detta noga. Vi har haft analyser i utskottet med föredragningar av olika slag, om huruvida lokalerna räcker till i Stockholm, huruvida man snabbt kan komma i gång, och vad det skulle innebära om man flyttade ut verksamheten till någon annan del av landet, utanför Stockholm. Vi tycker oss då kunna konstatera att om man går utanför Stockholms området tappar man tempo. Det är viktigt att inte göra detta i det här läget. Bortsett från moderata samlingspartiet är vi överens om att energipolitiken skall drivas vidare med kraft. Det kan endast ske om vi nu snabbt kommer i gång på myndighetsnivå. När man diskuterar utlokalisering av olika verk och gör jämförelser mellan verk och myndigheter som det kan vara lämpligt att utlokalisera, så framstår det som ganska klart att energiverket tillhör de myndigheter som ligger absolut sämst till i dessa avseenden. Vi har funnit att de många kontakter som energiverket måste ha, inte bara med departement av olika slag, utan också med centrala organisationer och andra angränsande myndigheter, talar mycket starkt för att en lokalisering i detta fall måste ske till Stockholmsområdet. Jag vill deklarera att jag tillhör dem som gärna skulle se att man gjorde betydande utlokaliseringar från Stockholmsområdet, därför att Stockholm har en gynnad position när det gäller den statliga verksamheten. Det är viktigt att vi får litet mer balans när det gäller fördelningen. Men även jag och vi från Skåne, som också har diskuterat frågan om en eventuell utlokalisering, måste i sista omgången erkänna att energiverket är ett utomordentligt dåligt alternativ för utlokalisering. Därmed var saken klar för alla i näringsutskottet utom centern — som driver sin linje, uppenbarligen oavsett sakskälen — att vi inte kan ställa oss bakom någon utlokalisering. Vi har fått 15 motioner om detta. Varför centern fastnade för just Nyköping får man väl utveckla närmare, det finns ju liknande sysselsättningsproblem på andra håll. Vi måste från en kraftig utskottsmajoritets sida konstatera att den absolut riktiga lösningen när det gäller lokaliseringen av energiverket är Stockholmsområdet, och vi förordar de lokaler energiverket har i anslutning till statens industriverk. Herr talman! Jag skall inte utveckla den här frågan ytterligare, utan jag ber att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 26.
Herr talman! Det anslag som regeringen begär till energiverket uppgår till nästan 20 milj.kr. Vi har gjort en annan bedömning av detta, nämligen att man kan göra en besparing på 2 milj.kr. Lennart Pettersson säger här i kammaren att det var ett äventyrligt förslag. Jag vill påpeka att det nog är mer äventyrligt att inte ta till vara alla tänkbara besparingar som man kan göra i dagens statsfinansiella läge. Vi måste på allt sätt utnyttja möjligheten att granska det här anslaget för att åstadkomma så många besparingar som möjligt — även om det i sig kan synas vara ett litet belopp — för att inte budgetunderskottet skall växa ytterligare. Det skall blir intressant att se vilken bedömning socialdemokraterna så småningom gör när de på allvar måste sätta sig ner och komma fram till besparingar på ett ganska vitt arbetsfält för att det skall ge resultat. Jag skulle vilja fråga Lennart Pettersson: Hur mycket skall budgetunderskottet egentligen öka, innan den insikten kommer att även besparingar av den här typen måste bli aktuella?
Herr talman! Denna fråga om lokalisering av energiverket har diskuterats mycket. Det är inget tvivel om att det finns starkt delade meningar i riksdagen när det gäller den här frågan. Nu är det inte säkert att dessa kommer till uttryck i den här voteringen — mot detta står ju den s.k. partitroheten. Uppriktigt sagt tycker jag att det är en mycket viktig principiell fråga hur vi hanterar den här typen av frågeställningar, dvs. först ge löften till olika orter — Nyköping, Kalmar, Västerås, som nämnts av Hugo Bergdahl — men sedan inte på allvar riktigt tar tag i dem. I ett sådant här sammanhang behöver man inte skylla på brist på underlag. Det finns, tycker jag, starka skäl att när det gäller lokaliseringsfrågor först ta principbeslut grundade på översiktlig kunskap och därefter utföra en detaljutredning. I annat fall skulle man för att få ett jämförbart beslutsunderlag för olika orter behöva utreda strängt taget varje ort i den långa ortsförteckningen. Jag vill på den principiella grunden markera hur jag uppfattar den här frågan, och hur vi från centerns sida uppfattar den. Just Nyköping är en sådan löftesort. Det är en ort där det finns ett betydande energiforskningsföretag med över 1000 anställda — människor som rimligen inte alla är rekryterade inom Nyköpingsområdet. Den gången gick det bra. Studsvik Energiteknik skulle dessutom naturligtvis vara en viktig kontaktyta i förhållande till verket. Dessa förhållanden samt — jag erkänner det — närheten till Stockholm har varit avgörande för vårt ställningstagande i det här fallet. Och vi får väl se när voteringen kommer hur ense de olika partierna är i den här frågan. Alldeles oavsett hur voteringen går har inte ansvaret för riksdagen avtagit på grund av beslutet. Sorterar Lennart Pettersson bort energiverket finns det ju andra verk, jag höll på att säga knut i knut. Och vi vet hur man arrangerar sina dispositioner för att försöka få fram gemensam administration, osv. Nu tänker jag på industriverket, som också är ”i beslutstuben” , och där är det fråga om en omorganisation av ganska stor omfattning. Vi vet att låsningarna egentligen inträffar, innan vi får frågorna hit till riksdagen — jag har haft god möjlighet att i decentraliseringsdelegationen studera exakt hur det sker.
Herr talman! När man lyssnar på Lennart Petterssons resonemang om oljeersättningsfonden och dess slutgiltiga placering, får man den uppfattningen att ju hårdare man knyter oljeersättningsfonden till energiverket, desto mer får oljeersättningsfonden av frihet och handlingsutrymme. Jag tror att det är tvärtom. Det skulle finnas ett stort behov av att just oljeersättningsfonden frikopplas från det blivande energiverket. När det gäller energiverket och dess placering hävdar Lennart Pettersson, att om inte energiverket placeras i Stockholm, kommer energiverket att tappa tempo. Han pekar på att departement och organisationer finns nära inpå i Stockholm. Ja, det är ett gammalt känt argument när det gäller att förklara varför det mesta av den statliga förvaltningen helst skall vara placerad i Stockholm. Jag tror att det finns stor anledning att begrunda det synsätt som säger att energiverket borde vara placerat i nära anslutning till industrins forskningsoch utvecklingscentra på energiområdet. I det fallet har, som jag sade i mitt första inlägg, Västerås genom ASEA utomordentliga förutsättningar att bli ett bra komplement till ett energiverk på ort och ställe. Jag tror att en lokalisering till Stockholm är en lösning som kanske är bra på kort sikt. Men jag känner mig inte lika övertygad när jag ser det hela på litet längre sikt. Jag tror att en lokalisering till Stockholm sker till ett pris som är alltför högt, sett på litet längre sikt.
Herr talman! Först till Sten Svensson: Den neddragning på 2 milj.kr. som moderaterna föreslår i sin reservation är bara 10 90, säger Sten Svensson. Det stämmer naturligtvis rent räknemässigt. Men det intressanta i det här fallet är inte bara pengarnas storlek utan också vad moderaterna vill spara på — och det gör mig kanske ännu räddare för moderaternas motiv. Det moderaterna vill spara på är nämligen sådana resurser som skall gå till samarbete med kommunerna, och kommunerna är ju energipolitikens viktigaste instrument. De har de flesta av de medel i sin hand som tillsammans med statens åtgärder skall genomdriva den ambitiösa energipolitik som riksdagens majoritet har beslutat om — och det har också varit en bred majoritet. Att spara just på det som har att göra med samarbetet med kommunerna är att på ett effektivt vis sätta käppar i hjulet för energipolitiken. Därför gällde det inte bara indragning av pengarna utan även den negativa inriktning i övrigt som moderaternas besparingsförslag innebär. Sedan till Hugo Bergdahl: Jag vill påminna om en sak när det gäller lokaliseringsfrågan. Hugo Bergdahl talade här som folkpartiets representant. För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag påminna om att folkpartiet faktiskt ställt sig bakom lokaliseringen till Stockholm. Hugo Bergdahl har i privat position utnyttjat sin reservantplats för att plädera för den motion som näringsutskottets folkpartiledamöter har yrkat avslag på. Hugo Bergdahl talar vidare om att det är nödvändigt att ha kontakter med fältet. Låt mig då säga att fältet finns faktiskt också i Stockholm. Det måste även vi som bor utanför Stockholm erkänna. Här finns många industrier och många stora avnämare som kan vara intressanta ur energipolitisk synpunkt. Till slut: Olof Johansson reste den principiella frågan. Riksdagen har alltså allmänt gett löften när det gäller utlokaliseringen. Därför skall energiverket nu utlokaliseras. Det är klart att riksdagen gett vissa löften, låt vara i allmänna ordalag. Man har gett löften åt olika håll. Men riksdagen har ingen exekutiv makt. Sådana här förslag måste förberedas, och det måste vara förslag som är vettiga att genomföra. Den som hade möjligheten att genomföra någonting på decentraliseringsoch utlokaliseringsområdet var just Olof Johansson som var regeringens decentraliseringsminister sedan 1979. Han satt som ordförande i decentraliseringsdelegationen. Vad har han åstadkommit? Vilka förslag har han lagt fram? Jag har sannerligen inte sett många förslag på det området som har lagts på riksdagens bord. Den som i första hand har ett ansvar här är centern, som har varit i regeringsställning under de här åren, och Olof Johansson personligen i sin egenskap av ordförande i decentraliseringsdelegationen. Med detta, herr talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Det är viktigt att ge så snäva ramar som möjligt i initialskedet då man bygger upp ett nytt statligt verk, för en mindre organisation lägger grunden för lägre driftkostnader på sikt. Det ligger ju, som alla känner till, mycket av automatik i dylika kostnader. Det blir svårare att göra besparingar i ett senare skede, när organisationen väl är uppbyggd. Det är också av ett annat skäl viktigt att uppmärksamma detta och minska aktiviteter som speciellt riktar sig till kommunerna. Då vinner vi, herr talman, två fördelar: dels kan vi minska de statliga utgifterna, dels kan vi minska kraven på kommunerna, dvs. vi kan rensa i de regelsystem som styr kommunernas volymutveckling. Det är mycket viktigt i dagens samhällsekonomiska läge att vi på alla fronter ser till att vi stoppar kostnadsövervältringen på kommunerna och rensar bort de byråkratiska regler som hindrar kommunerna från att anpassa sig till det förändrade samhällsekonomiska läget. Tvärtom måste kommunerna få allt större frihet att pressa ner sina kostnader och göra egna prioriteringar — allt detta med hänsyn till kommunernas roll när det gäller att bidra till att målen för de samhällsekonomiska stabiliseringsåtgärder som vi vill se förverkligade skall kunna nås så snart som möjligt, så att den svenska samhällsekonomin tillfrisknar.
Herr talman! Lennart Pettersson skärpte tonen litet i sitt senaste inlägg. Det föranleder mig att erkänna att vi i centern ibland känner oss ganska ensamma när det gäller decentralisering. Det gjorde vi också då och då i de regeringar vi deltog i. Vi är i minoritet i dessa frågor. Trots detta finns det faktiskt — för den som vill följa med vad som görs — exempel på en omfattande decentralisering under åren 1979-1982. Om Lennart Pettersson inte misstycker kan han få en sammanfattning på fem sidor av decentraliseringar som skett. Det är där fråga om politisk decentralisering, administrativ decentralisering och också geografisk. I de senare fallen har konflikterna varit stora. Partiuppställningen slår nämligen ihjäl de olika förslag som ständigt kommer utifrån landet så fort en statlig myndighet blir aktuell för prövning när det gäller omlokalisering. Det var därför vi utarbetade ett paket, ett samlat förslag på detta område, som avlämnades den 29 september 1982. Det bereds f. n. i regeringskansliet, och det nämns också i det betänkande vi nu behandlar. Självfallet måste man ta tag i de myndigheter som blir aktuella i den takt de blir det. Statshälsan var det när jag kom till budgetdepartementet. Den utlokaliserades till Karlskrona. Jag hade hand om flyttningen av en annan myndighet: statens arbetsmarknadsnämnd, den flyttades från Solna till Handen i enlighet med ett riksdagsuttalande om att man i sydostsektorn i Stockholm skulle göra särskilda insatser: Det var de två fall jag hade på mitt föredragningsområde, och där blev det omlokalisering. Vapenfrinämnden flyttades till Karlstad, för att ta ytterligare ett exempel från ett annat område — som Ingemar Eliasson hade hand om. Visst förekom det således geografisk decentralisering, men jag håller med Lennart Pettersson om att det vore bättre om det blev majoritet här i kammaren för omlokaliseringar. Lennart Pettersson representerar ett parti som tillsammans med oss skulle kunna åstadkomma det — men jag har inte kunnat se att viljan har räckt så långt. Om en förändring är på gång, är jag den förste att välkomna ett sådant ställningstagande.
Herr talman! Lennart Pettersson måste ha lyssnat slarvigt till mitt första inlägg. Jag sade uttryckligen att jag talade som medmotionär när det gällde motion 497. Bakom den motionen står representanter för de fem riksdagspartierna i Västmanland. Vi står fortfarande för våra värderingar och målsättningar på detta område.
Herr talman! Olof Johansson säger att centern kände sig ganska ensam när det gällde decentraliseringsfrågorna under de borgerliga regeringsåren 1976-1982. I så fall har ni varit fasligt dåliga förhandlare. Ni har ju hela tiden innehaft statsministerposten, och något inflytande har ni väl ändå haft på saker och ting, innan förslag lagts fram till riksdagen. Där har vi inte sett mycket av de utlokaliseringsförslag som Olof Johansson talar om i allmänna ordalag. Olof Johansson vill nu överlämna ett papper till mig, som tar upp de olika initiativ som han tagit i olika decentraliseringsfrågor. Jag kan bara uttrycka en förmodan att det papperet inte kan vara särskilt finstilt — dvs. inte innehålla så mycket — eftersom vi inte har hört mycket om dessa frågor här i riksdagen. Det var alltså i stort sett bara småpotatis i utlokaliseringshänseende som Olof Johansson tog upp i sitt senaste inlägg. Vi kan konstatera att det, när det gäller utlokalisering av myndigheter från Stockholmsområdet, är den socialdemokratiska regeringen som har tagit de stora initiativen och gjort de stora utlokaliseringarna, vilket skedde i början av 1970-talet. Det var i och för sig en svår process, men ingen kan förneka att det var jättetag som togs. De tagen var många gånger större än vad Olof Johansson, trots sin uttalade målsättning, kunde åstadkomma under sin tid i regeringsställning och under sin tid som ordförande i den särskilt inrättade decentraliseringsorganisationen. Den inrättade regeringen sannolikt för att manifestera att den ville åstadkomma något — vilket den ändå inte kunde göra.